Fru talman! Anders Ygeman har frågat mig om jag ställer mig bakom kraven från mina kolleger om tydligare cabotageregler och hårdare insatser för att minska den sociala dumpningen inom transportbranschen. Det här är en återkommande fråga och jag vill vara riktigt tydlig. Sverige har sedan utvidgningen av unionen alltid varit positivt till tillfälliga inrikestransporter, cabotagetransporter, som får utföras av europeiska företag med gemenskapstillstånd i samband med internationella resor. Till skillnad från några andra medlemsländer är Sverige fortfarande positivt till en helt öppen inre marknad, även för vägtransporter. Jag kan nämna att två grannländer, Danmark och Finland, har infört inskränkande nationella bestämmelser, vilket lett till att kommissionen överväger överträdelseförfaranden. Om Anders Ygeman i stället hade frågat mig om jag ställer mig bakom krav på att förbättra regelefterlevnaden, förenkla tillsynen och se över påföljderna av överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter hade svaret varit ett klart ja. Förslag på sådana åtgärder förväntas dessutom Transportstyrelsen kunna presentera för regeringen, efter samråd med kommissionen, senast den 1 mars i år. Brott mot gällande regler får aldrig användas som konkurrensmedel. Oavsett ursprung ska arbetstagare förstås ha rimliga arbetsvillkor. Jag vill samtidigt påminna om att bara den som har ett europeiskt gemenskapstillstånd och därmed ett gott anseende får utföra cabotagetransporter. Kravet på gott anseende anses inte längre vara uppfyllt av den som har dömts för allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelser om till exempel löne och anställningsförhållanden i branschen. Vi måste självklart fortsatt verka för god tillsyn så att inte seriösa näringsidkare får sämre förutsättningar för att andra inte följer reglerna.

Fru talman! Jag har suttit några år i riksdagen, och jag har nog aldrig blivit så överraskad av ett interpellationssvar som detta. Jag tackar för det. Det är väldigt tydligt. Frågan om cabotage kan lätt bli lite teknisk. Vad handlar det egentligen om? Det handlar om människor som kommer till Sverige och utnyttjas. Det handlar om social dumpning, om chaufförer som lever i sina lastbilshytter, tvingas laga sin mat på stormkök och veckovis är borta från sina familjer. Det handlar om företag som utnyttjar dem i illegalt syfte. Forskning vid Lunds universitet har visat att det sker tusentals illegala inrikestransporter i Sverige förklädda till just cabotage. När statsrådet säger att hon är riktigt tydlig måste jag hålla med om det, hon är riktigt tydlig. Regeringen ställer sig nu för första gången bakom EU-kommissionens förslag om en helt öppen inre marknad för vägtransporter. Det förvånar mig mycket. Regeringen har under sin tid vid makten medverkat till att tusentals transportjobb flaggats ut, och nu vill man gå vidare och helt röka ut den svenska åkerinäringen och de svenska åkerijobben. Därmed blir det logiskt att regeringen inte har vidtagit några åtgärder mot den olagliga inrikestrafiken, mot det vilda västern som råder på de svenska vägarna. Regeringen har inte gått vidare med förslagen om klampning, man har röstat ned den holländska modellen, man har inte ställt krav på fraktsedlar i hytten, man har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för kontroll och så vidare. Listan kan göras lång. Nu får det sin förklaring. Regeringen vill helt enkelt avreglera hela transportmarknaden. Man ska ha en öppen europeisk marknad för vägtransporter. Det är precis den linjen EU-kommissionen driver. Med den linje som ministern har redovisat här i kammaren i dag blir det inte så konstigt att hon inte fått frågan om att skriva på brevet från sina nordiska ministerkolleger. Regeringen driver uppenbarligen en helt annan linje i EU än den som Sveriges riksdag gett uttryck för. Regeringen vill helt enkelt inte vidta en enda åtgärd mot de illegala transporterna, inte här hemma och inte i EU. Regeringen förespråkar i stället en total avreglering och öppnar därmed dörren på vid gavel för social dumpning, exploatering och utflaggning av transportjobb. Fru talman! Jag kan lova att vi socialdemokrater ska göra allting för att slå igen dörren för social dumpning och exploatering.
Fru talman! Cabotage innebär att utländska bilar kommer till Sverige med last och får göra tre transporter inom landet den kommande veckan efter att de lastat av. Men forskningen visar att detta utnyttjas. De som blir utnyttjade är chaufförerna, som får svältlöner och usla villkor. Forskningen i Lund gjordes på det sättet att man under sex veckor observerade vilka lastbilar som körde runt. Det kom in 160 000 observationer. Man kunde se att tusentals lastbilar som kommit in i Sverige och lastat av aldrig lämnade Sverige utan konkurrerade med svenska åkerier. Forskningen i Lund visar att detta antagligen dessutom bara är toppen av ett isberg. Det finns ett stort mörkertal, räknar man med i forskningen. Nu har man utvidgat studien, bland annat för att den väckt stort internationellt intresse. Sverige är inte det enda land som är drabbat av den sociala dumpning som det handlar om, där oseriösa företag slår ut seriösa genom att utnyttja billig arbetskraft. Nu utvidgas studien till Norge och Danmark. Man håller på och sammanställer resultatet just nu. Men det man hittills kommit fram till i den svenska studie som är färdig är att priserna är långt under svenska. Det är just det som det handlar om. Det handlar om att tjäna pengar med osjysta metoder genom utnyttjande av människor. En tredjedel eller en fjärdedel av svenska löner är vad de här chaufförerna får i betalning. De bor ofta i sina egna lastbilar, på rastplatser eller under allmänt tvivelaktiga förhållanden. När det gäller dygnsvila och möjlighet att ta igen sig, ta pauser, äta och sova följs inte reglerna, utan chaufförerna pressas till det yttersta för att transporterna ska bli snabba och för att man i slutändan ska kunna spara pengar och göra snabba vinster. De här utländska lastbilarna är inte besiktigade i Sverige. Ofta är de trafikfarliga, och ofta bryter de mot miljöreglerna. Det innebär också stora koldioxidutsläpp som hotar klimatet. Tidigare hade man bulgariska och rumänska chaufförer för att pressa lönerna. Man vänder sig till fattiga länder där man tänker sig att man ska kunna betala ut en svältlön. Chaufförerna är tvungna att ta dessa erbjudanden, för de har inget annat alternativ. Vi har tidigare kunnat se att det är svenska logistikföretag som hyr in arbetskraften. Det är alltså oseriösa svenska företag som bryter mot reglerna och därmed konkurrerar ut seriösa svenska företag. Men nu kan vi se en förändring. Nu tycker man att de bulgariska och rumänska lönenivåerna är för höga. Nu vill man pressa priset ytterligare. Man använder till exempel makedoniska bilar med filippinska chaufförer för att pressa lönerna ytterligare. Detta är en utveckling som bara blir värre. Fler och fler seriösa företag slås ut.
Fru talman! Som flera har talat om här är det naturligtvis en omfattande social dumpning som pågår inom åkeribranschen i Sverige. Ministern säger i sitt svar: "Brott mot gällande regler får aldrig användas som konkurrensmedel." Men det är precis det som sker hela tiden, som sker dagligen. Sedan 2006 har den borgerliga regeringen inte lagt fram ett enda förslag till Sveriges riksdag om åtgärder för att skärpa regelverket i Sverige. Nu talas det återigen om ett nytt samråd. Nya diskussioner ska ske den 1 mars. Men det läggs inte fram några förslag. Jag läste propositionslistan häromdagen. Det finns inga propositioner under våren som handlar om de här frågorna. Det kommer att ha gått åtta år utan att det hänt någonting. Låtgåpolitik är det som gäller på detta område, vilket är väldigt beklagligt. Det finns också skäl att peka på att åkeribranschen är oerhört oroad över utvecklingen i Sverige.

Vi har flera gånger föreslagit olika åtgärder. Vi har föreslagit att man ska ha anställd personal inom åkeribranschen. Man ska inte som nu kunna använda sig av olika typer av bemanningsföretag inom åkeribranschen. Vi har föreslagit ett väldigt tydligt beställaransvar. Alla företag som beställer transporter i Sverige ska ha klart för sig att de måste följa särskilda regler om milkostnad för att kunna göra det. Transportstyrelsen borde kunna ta fram tydlig information om hur det skulle gå till, men det sker inte. Vi har pekat på att polisen måste kunna klampa fordon och hålla fast fordon när det visar sig att man inte följer arbetstidslagstiftningen eller har fordon som kör på ett oriktigt sätt, till exempel med för slitna däck. Det sker inte. Det pågår bara utredningar och diskussioner om att det kanske kan gå men att man helst inte vill göra det och så vidare. Hela tiden är det en låtgåpolitik. Det som händer är då självklart att seriösa företag slås ut. Oseriösa företag använder Sverige som en bra marknad. Det finns ett annat problem som jag tycker att infrastrukturministern borde fundera på. Det är nämligen så att vi har två stora lastbilsföretag i Sverige, Scania och Volvo, som tar fram väldigt bra fordon. Deras hemmamarknad är jätteviktig för deras möjligheter att vinna nya exportmarknader internationellt. Om vi i Sverige hela tiden minskar möjligheterna för seriösa företag att köpa dessa fordon minskar vi också dessa stora företags möjlighet att expandera på den internationella marknaden. Det problemet borde man också ta hänsyn till. Det är ännu ett skäl till att detta borde ske med ordning och reda.
Fru talman! Vi i den här kammaren borde kunna hålla isär vad som är vad. Det är lätt att man blandar ihop det och drar långtgående slutsatser. Frågan om cabotage, Anders Ygeman, handlar inte om social dumpning. Den handlar om förutsättningarna för att använda transporter så smart och effektivt som möjligt när någon kommer med en last över en landgräns och ska kunna ta med sig en last tillbaka. Det är utifrån ett större perspektiv. Jag har inte hört någon inom åkeribranschen som är emot cabotage. Det som är problemet är den illegala inrikestrafiken. Det är där som vi ska hindra olika saker eftersom det för med sig konsekvenser. Låt oss vara överens om vad det är vi ska angripa. Eller har Socialdemokraterna nu helt ändrat uppfattning och anser att vi inte ska ha några transporter eller fri rörlighet över gränserna fastän vi är med i en gemensam marknad? Det vore i så fall ett nytt besked. Det som är problematiskt är transporter som sker inom EU och mellan landgränser där de olika länderna gör på olika sätt. Där pågår ett arbete med att inom kommissionen ta fram en gemensam kategorisering av överträdelser när det gäller yrkestrafiken på väg och bestämmelser om cabotagetransporterna. Man tittar på detta utifrån allvarlighetsgrad för att man ska kunna påverka företagens goda anseende eller inte. Det är viktigt att vi hanterar detta på ett likvärdigt sätt. Där är Sverige med och bidrar. Det är inte så att jag nu har sagt att det ska råda total öppenhet bara så där. Ju mer öppet det är, desto mer ense är man möjligtvis om regler. Vad gör då regeringen? Ni säger att den ingenting gör. Det är ett ganska märkligt resonemang. Om det är någonting vi behöver veta och vara överens om är det bilden av hur det de facto ser ut för att kunna göra någonting åt det. Det var därför som Rikspolisstyrelsen tillsammans med Transportstyrelsen fick uppdraget att göra översynen av regelefterlevnad och titta på olika åtgärder. Nu har de uppdraget att komma tillbaka senast den 1 mars. Det kan inte vara någon nyhet för någon av er här att de särskilt ska titta på hindrande av fortsatt färd. Det är en av punkterna. När man kommer på någon som uppenbarligen har brist av något slag, hur och på vilket sätt kan i det här fallet polisen hindra fortsatt färd? Där är klampning en metod. Detta kommer att finnas med i förslagen som kommer till den 1 mars. För att vi ska kunna genomföra detta måste kommissionen säga ja. Vi har redan fått in kommentarer om att det går framåt väldigt positivt. Att kunna fånga upp handlingar vid väg är också ett sådant förslag som ligger med. Det sker i samarbete med branschen för att det ska bli så görligt som möjligt. Beställaransvaret har redan skärpts. Det finns nu påföljder, att man kan få betala böter. Vad som kanske är ännu viktigare för den som är beställare är: Hur ska man veta att man är en god beställare? Transportstyrelsen har en agenda att informera och lägga upp öppna data. Man ska kunna se vilka som har tillstånd för att man ska kunna göra rätt. Ni talar om den holländska modellen. Det är snarare ett slag i ansiktet för den som skulle vilja vara egenföretagare. Har Socialdemokraterna tänkt att man inte ska få vara egenföretagare? Som krydda på moset, för att verkligen underlätta, vill ni lägga på en lastbilsskatt.

Fru talman! Vi måste vara väldigt tydliga och klara här. Ministern säger: Jag har inte hört någon som är emot cabotage. Men jag hörde en alldeles nyss, och det var ministern själv. Jag läser innantill i samma svar som ministern gav till kammaren: "Till skillnad från några andra medlemsländer" - jag antar att det är Finland och Danmark som avses - "är Sverige fortfarande positivt till en helt öppen inre marknad även för vägtransporter." Det är alltså det som kommissionen driver. På en helt öppen inre marknad finns inget cabotage. Cabotaget finns bara på en kontrollerad marknad. På marknaden Sverige måste du ha ett inrikestrafiktillstånd för att få köra. Om du kommer med en internationell transport får du med hjälp av cabotagereglerna utföra tre inrikes transporter under en vecka. Om du har en helt öppen inre marknad för transporter får alla som har ett trafiktillstånd i något EU-land köra i Sverige. Det är den linje som EU-kommissionen driver och som regeringen nu ställer sig bakom. Då har vi inget cabotage. Men vi kommer att ha tusentals rumäner och bulgarer som kör under slavliknande förhållanden. Det är de som i dag kör olaglig inrikestrafik. Det är tusentals, enligt studien från Lunds universitet, som kör under täckmanteln av cabotage. Det är en olaglig inrikestrafik som säger sig vara cabotage. Hur går det då till? Jo, det kan de göra eftersom regeringen under sju år inte har vidtagit en enda skarp åtgärd för att hindra det. Efter sju år med borgerlig regering har vi tusentals illegala inrikestransporter i Sverige under manteln av cabotage. Det finns enkla raka åtgärder som ministern kunde ha vidtagit. Hon kunde ha krävt att man i hytten skulle ha frakthandlingar från internationella transporter så att polisen kunde bevisa och lagföra dem som ägnar sig illegala inrikestransporter. Ministern har rätt i att hon har gett bra och tydliga utredningsuppdrag. Men inget av dem kommer ministern att hinna genomföra under sin tid vid makten. De kommer i mars. När ska propositionen komma på riksdagens bord? Vi hade för tre år sedan, tror jag det var, i trafikutskottet en gemensam genomlysning på ett antal hundra sidor av hela transportmarknaden. Vi var överens från vänster till höger om vilka åtgärder som skulle vidtas. Ingen av de kraftfulla åtgärderna har regeringen vidtagit under dessa år. Hur kan jag säga det? Jo, det kan jag säga genom att de illegala transporterna på våra vägar fortsätter. Beviset finns i verkligheten. De åtgärder som regeringen under sju år har vidtagit har inte löst problemen. Det är kanske i konsekvensens namn rimligt att säga som ministern gör i dag att man vill ha, jag citerar återigen: "En helt öppen inre marknad för vägtransporter." Då behöver man inte ha någon bevisföring. Då är alla transporter från Rumänien, Bulgarien etcetera en legitim laglig transport. Då har man vidtagit en aktiv åtgärd och löst problemet. Men då har vi inte längre någon svensk åkerimarknad. I stället har vi omfattande social dumpning. Det priset är inte vi socialdemokrater beredda att betala.
Fru talman! Anders Ygeman frågar egentligen om varför Sverige inte har ställt sig bakom det brev som har skickats till EU-kommissionen. Det är en lång rad länder som har ställt sig bakom det. Det är Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Belgien. Det är länder som upplever problem på området. Cabotagereglerna ger möjlighet att lagligt köra två resor inom landet inom sju dagar när man har lastat av sin last. De reglerna utnyttjas. Man bryter mot gällande regelverk. Det är problemet. Problemet är inte regelverket som sådant. Det är rimligt att man kan få göra ett par resor när man ändå lastar av sin last. Men man bryter mot regelverket. Det är problemet. Där har Sverige inte ställt sig bakom brevet till EU-kommissionen där en lång rad europeiska länder vädjar till EU-kommissionen: Hjälp oss att göra någonting åt detta problem som är jättestort och som dessutom växer. De krav som finns i brevet är tydligare regler för cabotage och hårdare insatser mot social dumpning. Det handlar väldigt mycket om kontroll och tillsyn av att regelverket följs. Det har nämnts tidigare i debatten att det inte alls saknas förslag för vad man skulle kunna göra för att komma åt problemet. Problemet är att förslagen inte genomförs. Det krävs omfattande insatser nationellt här i Sverige för att se till att regelverket följs men även på EU-nivå. Det krävs att EU tar tag i frågan inte minst med tanke på hur många länder som är drabbade. Syftet med regelverket var inte alls att gynna oseriös verksamhet där man begår lagbrott och bryter mot regelverket och att man skulle utnyttja människor från fattiga länder som billig arbetskraft.

Fru talman! Jag vill gärna följa upp den frågeställning som Hillevi hade. Jag tycker att det är rätt fascinerande att de länder som transporterar till och från Sverige i Europa - förutom Sverige, då - det vill säga Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, för att ta några, vill påtala för kommissionen att man måste få en förändring av cabotagereglerna och se till att regelverket följs. Men regeringen och infrastrukturministern vill inte skriva på det. Jag måste då ställa frågan: Hur motiverar Catharina Elmsäter-Svärd detta när hon möter sina kolleger i Tyskland, Frankrike, Danmark, Italien, Spanien och Belgien? Varför vill man inte ha en gemensam uppfattning i en sådan väsentlig fråga? Jag måste säga att jag är ytterst förvånad över det. Vi blandar inte ihop frågorna, som Catharina Elmsäter-Svärd säger. Vi ser helheten i vad detta handlar om. Det är det som gör att vi tar upp olika aspekter på varför det är så viktigt att de nuvarande cabotagereglerna ska gälla fullt ut och att regelverket fullföljs i Sverige. Vi är inte emot egenföretagare; det handlar inte om det. Vi tycker att det är helt okej och helt rätt att man köper en lastbil och kör själv. Men det är som är fel i systemet är när ett åkeri inte anställer chaufförer utan tar in egenföretagare som har ett körkort som det enda de har. I övrigt känner man inget ansvar för fordonet, för företaget och för de transporter som gäller. Det är det som skapar detta att man som egenföretagare i sammanhanget inte heller behöver följa de regler som gäller inom åkeribranschen när det gäller arbetstidslagar och annat. Det är därför man ska ha fast anställd personal eller vara egen åkare. Det är stor skillnad på det. Men svara på Ygemans fråga!
Fru talman! Varför har inte jag skrivit under brevet? Den enkla delen i detta är att jag aldrig har fått frågan. Följdfrågan skulle kunna vara: Om jag hade fått frågan - skulle jag då ha skrivit under? Frågan är lite grann vad det är vi talar om och vad det är vi ska uppnå. Jag ska ge Anders Ygeman en liten poäng. Han har lite grann rätt. Det är alldeles klart att om man har en helt öppen marknad behöver man inte ha cabotageregler. Det är helt riktigt. Jag kan se att när vi talar om Europeiska unionen och hur det var tänkt när vi gick in från början - med fri rörlighet för varor, människor, gods, transporter och alltihop - bygger detta på att vi ska stärka Europa i konkurrenskraften mot den övriga världen. Det mår i grunden också Sverige bra av. Nu handlar det om transporterna på vägsidan. Vi har inte den öppna delen. Vi är inte där, och det finns inte heller något sådant förslag framme. Däremot pågår det diskussioner, och det har gjorts antydningar från kommissionen. Men de har stannat upp lite grann. Men givet att man skulle ha en helt öppen marknad måste det finnas regler som är tydliga och enkla. Kontrollen av dem måste också vara liknande för alla länder. Annars börjar man rucka på det hela. Där är vi inte i dag. För att inte tappa effektivitet och det som är miljömässigt smart - det som Hillevi Larsson var inne på - finns det cabotageregler för när man får möjlighet att göra en del av transporterna. I grunden är de svårkontrollerbara; det har vi kunnat konstatera. Dessutom görs det inte på liknande sätt. Länder som är stora transitländer börjar nu säga stopp för detta och sätta hinder för andra att komma in. Jag tycker egentligen att det är att gå åt fel håll, men jag har full förståelse för varför man gör det. Det är lite grann samma diskussion som vi får här hemma. De egna åkarna konkurreras ut av andra, som man säger inte behöver följa regler på samma sätt. Det är just därför jag tycker att det är viktigt att alla som kör på vägar måste följa de regler som gäller, inte minst av miljöskäl, säkerhetsskäl och framkomlighetsskäl om vi tittar på transportsidan eller av konkurrensskäl. De ska gälla likadant för alla. Regelefterlevnaden måste följas upp för att se om den gäller. Det ska Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen ska göra vart tredje år. Jag tycker att det är viktigt att vi har en gemensam uppfattning om hur det ser ut. Jag blir lika orolig när jag får höra från besiktningen att vi har svenska yrkesfordon som inte håller måttet när det gäller teknisk standard utan som egentligen skulle få körförbud på en gång. Vi vill inte ha sådana på vägarna heller. Därför har man i förslagen tittat på mycket av det som trafikutskottet hade. Det hela bygger mycket på det. Men det är en sak att säga att vi ska införa klampning och en annan sak att faktiskt genomföra det så att det håller och är korrekt, formellt och juridiskt rättssäkert hela vägen. Det måste också upp i EU-kommissionen och notifieras. Detta jobbar vi med parallellt. Det är därför jag säger att den 1 mars har vi tillsammans med branschen tittat på och följt upp hur man ska kunna göra detta. Det gäller till exempel att kolla handlingar vid vägkanten, att besikta olika bilar, att kolla kör och vilotider och allt sådant som är viktigt för alla. Om det inte är okej - vilka påföljder kan det då bli? Skulle man till och med kunna hindra fortsatt färd? Det finns underlag för detta, och mycket är också förordningsändringar.

Fru talman! Många gånger kan man i interpellationsdebatter känna: Var det verkligen värt att gå hit? Men i dag har det verkligen varit värt att gå hit. Det finns de som ibland säger att det inte finns några skillnader mellan de politiska. Men denna debatt har visat att skillnaderna kanske är tydligare än någonsin på det här området. Regeringen vill ha en helt öppen europeisk vägtransportmarknad. Regeringen vill gärna utreda, men vill inte vidta några effektiva åtgärder vare sig på EU-nivå - sådana som det skrevs om i brevet av ett antal medlemsstater - eller på svensk nivå. Detta är åtgärder som vi i flera år har varit överens om i trafikutskottet men som regeringen inte har lyckats omsätta i praktisk handling trots snart åtta år vid makten. S vill ha tydligare kontroll av cabotagetrafiken på EU-nivå och ställer sig bakom de krav som medlemsländerna har ställt. Vi vill också vidta kraftfulla åtgärder här på hemmaplan för att garantera både löntagarnas rättigheter, oavsett om de är från Rumänien, Bulgarien eller Sverige, och en fungerande och sjyst transportmarknad. De här två alternativen kommer svenska folket att ta ställning till i valet: en sjyst transportmarknad med tydliga regler eller en helt avreglerad och öppen marknad. Först sker det i EU-valet, som ju handlar om detta. Ska vi ha sjysta transporter och sjysta arbetsvillkor på en öppen marknad? Sedan sker det i riksdagsvalet. Ska vi flagga ut hela den svenska åkerinäringen genom en helt öppen europeisk vägtransportmarknad? Alternativen är tydliga. Väljarna kommer att få välja. Socialdemokraternas besked är tydligt. Vi kommer inte att kompromissa med sociala värden och arbetstagarnas rättigheter. Vi är beredda att stå upp för dem.
Fru talman! Jag tycker att transporter ska vara så säkra som möjligt och så miljömässigt bra som möjligt så att de fyller flera syften. Vi ska kunna hålla i gång jobben och konkurrenskraften både i Sverige och för EU i stort. Jag ser en styrka i att man på EU-nivå jobbar gemensamt för att förenkla och förtydliga regler som ska gälla, inte minst i åkeribranschen. Vi ska också se till att vi får en harmonisering när det gäller reglerna och att påföljderna blir lika. Det tycker jag är mycket starkare än att varje land för sig ska sätta upp sina regler eller kanske rentav gå mot att stänga gränser. Att gå mot en sådan styrning som Socialdemokraterna förespråkar, alltså att man ska vara anställd för att få vara åkare, skulle slå direkt mot den svenska åkerinäringen där mer än hälften är småföretagare eller egenföretagare. Det må ha tagit tid, men var det någonting som jag konstaterade när jag började som statsråd för tre år sedan var det att frågan blir så bred - den rör det sociala, den rör det ekonomiska, den rör det juridiska och den berör de frågor som jag har på transportpolitikens område. Därför såg jag det också som angeläget att få ihop allt detta. Det är en sak att säga att man ska göra något, men att verkligen få det på plats i lagstiftning, i förordning, kräver faktiskt samordning om man vill att det ska hålla. Det är precis det arbete som har gjorts och som görs. Det görs tillsammans med branschen, och den 1 mars kommer vi att ha förslag framme på hur man ska hindra fortsatt färd om någon inte följer reglerna och på hur man ska kunna titta på handlingar vid vägkanten om någon till exempel inte har gjort rätt för sig. Det ska finnas en tydlighet i vad som är goda transporter, och man ska kunna vara en bra beställare. Är man inte det finns det ett skärpt straffansvar för det också.